Herr talman! En för vårt land och folk ytterst betydelsefull fråga kan komma att behandlas av riksdagen under vårsessionen. Jag avser betänkandet SOU 1972:41 från familjelagssakkunniga med titeln Familj och äktenskap. Remissyttranden torde för närvarande studeras i justitiedepartementet. Jag ber att på detta förberedande stadium få framföra några synpunkter på frågan. Herr Burenstam Linder har tidigare varit inne på densamma, I betänkandets huvudkapitel, nr 2, betonas att familjen ”brukar betecknas som den minsta och samtidigt grundläggande enheten i samhällsbyggnaden”. Man säger också: ”Äktenskapets roll och betydelse har inte på allvar satts i fråga vid de reformer som tid efter annan företagits av reglerna om äktenskapet. Direktiven för vårt uppdrag säger att äktenskapet har och bör ha en central plats inom familjerätten.” Så långt utredningen. Trots sådana positiva uttalanden vill det synas som om man såväl i direktiven som i utredningsmajoritetens skrivning inte tillräckligt betonat hemmets och äktenskapets betydelse. Inte minst i denna sekulariserade och av splittringstendenser så fyllda tid är det ett samhällsintresse av hög dignitet att en ny äktenskapslagstiftning stärker äktenskapet som institution och inte försvagar detsamma, vilket synes bli fallet om familjelagssakkunnigas förslag i sin nuvarande form skulle komma att ligga till grund för en lagstiftning. Man kan naturligtvis inte förbjuda folk att flytta samman utan äktenskap. Men man kan stärka äktenskapet som samlevnadsform, om man anser detta motiverat från samhällets synpunkt, vilket jag otvetydigt menar vara förhållandet — samtidigt som det har stor betydelse för kontrahenterna i fråga och för hemmen i allmänhet. De nuvarande formerna för vigsel — kyrklig, frikyrklig och borgerlig — tillfredsställer enligt min uppfattning helt religionsfrihetens krav. De bör därför bibehållas och få ha kvar även den juridiska funktionen. Det bör påpekas att 85 procent av alla äktenskap alltfort ingås med kyrklig vigsel. Det är riktigt vad Torsten Gustafsson och Ingrid Sundberg erinrat om i sin reservation till kapitel 6 i betänkandet, nämligen att en mycket stor majoritet av vårt folk menar att ”giftermålet är en av de viktigaste händelserna i livet”.

Utredningsdirektiven hävdar att en ny lagstiftning så långt som möjligt bör vara neutral till olika moraluppfattningar. För min del anser jag att samhället inte kan stå likgiltigt till formen för samlevnad och inte heller bör tillåta att t.ex. skattelagstiftning och bidragsregler får en utformning som i vissa lägen gör det förmånligare att inte gifta sig, respektive att skilja sig. Visst bör äktenskapet — som direktiven uttalar — vara en form för frivillig samlevnad mellan självständiga personer. Det är också sedan gammalt den kristna inställningen. Äktenskapet skall ingås utan att någondera partens fria vilja sätts ur spel. I det av folkpartiets landsmöte i höstas antagna nya partiprogrammet heter det bl.a.: ”Inom familjerätten bör reformer genomföras som även i framtiden bevarar äktenskapet som en för det stora flertalet lämplig samlevnadsform.” Och partiprogrammet understryker att de flesta ser äktenskapet som den naturliga formen för en samlevnad byggd på trohet och ansvar. Därmed är jag inne på den nuvarande giftermålsbalkens ordalydelse, att makarna ”äro skyldiga varandra trohet och bistånd; de hava att i samråd verka för familjens bästa”. Denna lydelse, som utredningen föreslår skall slopas, bör enligt min mening bibehållas. Trots direktivens uttalande, att det torde finnas skäl att ha kvar en hemskillnadstid för att förebygga förhastade skilsmässor, går de sakkunniga in för hemskillnadsinstitutets avskaffande. Själv anser jag att man i varje fall bör ha kvar en ”betänketid” på förslagsvis sex månader. Den bör vara generell. Den förenklade och torftiga form för borgerlig vigsel som en av kontrahenterna gemensamt undertecknad anmälan utgör och som förordas av utredningen kan möjligen göra det lättare för att legalisera en förbindelse som varat länge. Kanske kan den finnas med som ett fjärde alternativ. Stark kritik från våra broderfolk har riktats mot sättet att nu föra fram så genomgripande förändringar i äktenskapslagstiftningen utan att direkta överläggningar skett på regeringsplan. Den norske statsministern Lars Korvald menar att detta är en ”väldig påfrestning på det nordiska samarbetet”. Och Helge Seip har i en tidningsintervju sagt ”att svenskarna har medvetet brutit en nordisk rättspraxis, som man under en längre tid har arbetat sig fram till. Den norska kommitté som arbetar med en revision av äktenskapslagstiftningen är inte på samma sätt som den svenska bunden på förhand”. Också i Nordiska rådet har vid ett par tillfällen förekommit kritik i detta avseende. Jag tar som exempel ett citat från ett av Nordiska rådets senaste sammanträden — i Köpenhamn =— där stortingsman Kåre Kristiansen, en av mina goda vänner, sade bl.a.: ”Er det virkelig noen som mener at den trygghet og omsorg barnet får i et godt familiemiljo, kan erstates ved at det gis okonomisk uavhengighet? All erfaring fra de senere år viser at okonomisk velstand er av mindre betydning dersom miljoet er kjerlighetslost og ikke gir den nodvendige menneskelige kontakt.

Herr talman! Jag vill också ha kvar den förhoppningen att vid propositionens avfattande stark hänsyn skall tas till de många tunga remissyttranden som kritiskt granskat det nya lagstiftningsförslaget.

Herr talman! Solidaritet med nödlidande människor i andra länder och solidaritet med medmänniskor i vårt eget land är ledstjärnan för centerns politik. I det kan man innefatta en rad av de åtgärder som vi har föreslagit vid olika tillfällen. De två mest aktuella hjälpåtgärderna som diskuterats i dagens debatt är helt naturligt Vietnamproblemen och problemen för våra nordiska medbröder på Island. I vad det gäller Vietnam är det klart att varje människa hälsar med största tillfredsställelse det stilleståndsavtal som har träffats, och vår varmaste önskan är att man skall nå fram till ett ordentligt fredsavtal, att striderna skall fullkomligt upphöra och att Vietnam skall kunna bli ett återuppbyggt land, som helst också kan leva under demokratiska former. I Vietnam får nu hjälpåtgärderna en bättre start därigenom att vi redan har vidtagit vissa åtgärder som vi kan fortsätta med. När det gäller åtgärderna i fråga om Island är det glädjande att statsministern i dagens debatt sagt ifrån att det är meningen att det skall bli snabba hjälpåtgärder. — Jag har just kommit från Helsingfors, där Interparlamentariska unionen haft en konferens. De nordiska parlamentariker som deltog i konferensen samlades och avfattade följande kortfattade skrivelse, som det kan vara anledning att ta till riksdagens protokoll: ”Danska, finska, norska och svenska parlamentariker, samlade i Helsingfors i samband med Interparlamentariska Unionens konferens om europeiskt samarbete och säkerhet, önskar härmed ge uttryck för sin medkänsla med de många islänningar, som så hårt drabbats av vulkanutbrottet på Vestmannaeyjar. Vi hoppas innerligt att naturkatastrofen icke skall få en ännu större omfattning och att följdverkningarna för öbefolkningen och för landets ekonomi trots allt skall kunna begränsas. Vi avser att hos våra respektive regeringar söka utverka det bistånd för återuppbyggnad och ekonomisk rehabilitering, som kommer att visa sig nödvändigt.” Vid samtal med isländska representanter framhölls att det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att bedöma när lavaströmmen eventuellt kan upphöra. Man gjorde en jämförelse med Surtsey, där man visade på att det tog över två år innan lavan hade nått ett sådant tillstånd att man verkligen kunde göra någonting. Det är därför svårt att avgöra vilka hjälpåtgärder vi skall kunna vidta just nu, men vi får vara beredda att inte bara under kort tid utan kanske också under längre tid försöka hjälpa våra vänner islänningarna. När statsministern i dag talade om solidaritet också från det Nr 14 socialdemokratiska partiets sida var det för oss glädjande att han Onsdagen den uttryckte sig så som han gjorde. Men det kunde inte undgås att tanken 31 januari 1973 genast gick till den u-hjälp som vi ger till andra länder. Nu har vi finansministern närvarande, och det är många människor, herr finansminister, som undrar: Hur skall det bli nästa år, då socialdemokratin och vi andra har sagt att enprocentsmålet för u-hjälpen skall uppnås? Det är ett stort steg dit, herr finansminister, och jag är övertygad om att många skulle vara intresserade av att höra vad finansministern säger om möjligheten att kunna planera på ett sådant sätt — om nu herr Sträng får lov att planera nästa gång också — att vi kan avsätta de 700—800 miljoner som utgör differensen mellan de nuvarande insatserna och enprocentsmålet. Det har sagts för litet från det socialdemokratiska partiets sida på den punkten. I en allmänpolitisk debatt om vårt lands struktur, näringsliv, bebyggelse, socialpolitik, miljöpolitik, och mycket annat måste man beakta de stora förändringar som sker under relativt korta tidsperioder. Det är självfallet att en politiker bör dra lärdom av vad som skett, och han bör också så långt möjligt söka påverka och förutspå i varje fall den närmaste framtiden. Då kan man göra vissa konstateranden om det som har skett under de senare årtiondena. Den koncentration till i synnerhet stora tätorter, som många under 1950 och 1960-talen ansåg oundviklig och t.o.m. eftersträvansvärd, har snart ingen större aktualitet. Minskningen i Stockholms kommun har redan påvisats. Denna koncentration kan alltså betraktas som ett passerat stadium. Bilen har blivit nära nog var mans egendom, och därmed spelar ett avstånd på några mil inte den roll som det gjorde bara i början av 1950-talet. Produktionen har inte ökat så mycket som vi hade önskat, delvis beroende på den oskickliga politik som förts, men den har dock ökat och givit människorna i vårt land en bättre levnadsstandard. Man har fått råd att åka bil, man har kommunikationsmedel av olika slag, t.ex. TV, radio, telefon osv. Allt detta har medverkat till att människorna nu inte är lika beroende av att bo i tätorterna. De har inte heller så stark önskan att göra det. Miljön spelar också en allt större roll, och därför flyttar man gärna ut ett stycke från tätorten. Den förkortade arbetstiden, som bl.a. har givit medborgarna femdagars arbetsvecka, har också medverkat till denna utflyttning från tätorterna. Om vi kan fortsätta att öka produktionen och fortsätta den utveckling vi haft hittills — och helst i starkare takt än hittills — är det sannolikt att arbetstiden kommer att förkortas ytterligare, och då blir också benägenheten större att bo på ett längre avstånd från den ort där man arbetar. Den utveckling som jag här skissserar befinner sig ännu bara i sin begynnelse, men den kommer säkert att fortsätta i accelererad takt. Ju kortare arbetstid, bättre kommunikationer och starkare lust att bo i en sund miljö, desto starkare är människornas önskan att flytta ut från tätorterna. Därför konstaterar jag att det är ett passerat stadium att koncentrera människorna till tätorter. Mot denna bakgrund och denna hastigt skisserade utvecklingslinje tycker jag det framstår mycket klart att 127 centerns regionaloch miljöpolitik är den riktiga. Vi måste beakta hur medborgarna önskar leva och bo i framtiden, en önskan som inte är densamma nu som den var under 1950 och 1960-talen. Det är också en förlegad ståndpunkt att till vilket pris som helst kämpa för materiella fördelar. Människorna har upptäckt att det finns en hel del andra saker att sätta värde på än direkt materiell standard, värden som väger tungt i vågskålen då det gäller att välja livsform i framtiden. Detta betyder emellertid inte att vi skall avstå från teknisk utveckling där den ur miljösynpunkt är acceptabel. Tvärtom vill jag starkt understryka att tekniken bör på allt sätt utnyttjas, så att vi får både tid och ekonomiska resurser för andra intressen i livet. Det är bakåtsträvan att argumentera så, att vi inte skall arbeta för materiella framsteg och inte utnyttja den tekniska utvecklingen. Att utnyttja den tekniska utvecklingen behöver inte innebära försämrade förhållanden för människorna. Tyvärr har den nuvarande minoritetsregeringen lyckats dåligt med att utnyttja vårt lands resurser. Alla är eniga om att sysselsättning för alla människor är ett av de viktigaste målen i den ekonomiska politiken, inte därför att människorna i och för sig skall ha någonting att syssla med utan därför att det är avgörande för produktionen. Men den förda politiken har inte lett till hög sysselsättning utan i stället till en alltmer besvärande arbetslöshet. Trots alla förklaringar av finansministern och från olika ledande socialdemokrater har vi nu bara att siffermässigt konstatera att läget ingalunda är tillfredsställande. Vidare kan vi slå fast att den nuvarande arbetslösheten inte är resultatet av en tillfällig konjunktursvängning, utan den har orsakats av många års felaktig planering i den ekonomiska politiken. Om man inte ser till att produktionsapparaten är modern och att den expanderar, så blir resultatet förr eller senare att vi får arbetslöshet. Under 1960-talet var vi som bekant medvetna om att t.ex. industriinvesteringarna var för svaga. Det konstaterade också finansministern med all rätt. Men det vidtogs inga sådana åtgärder att det blev några nämnvärda stegringar. Därför har vi det nu så som vi förtjänar. Vi måste ha en modern produktionsapparat för att kunna hävda oss i konkurrensen med andra länder och mot den import som kan välla in över vårt land om vår konkurrenskraft inte är tillräckligt stark. Detta har inte beaktats tillräckligt under den senaste tiden. I finansplanen sägs att antalet personer som innevarande vinter bereds direkt sysselsättning genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av beredskapsarbeten, arbetsmarknadsutbildning och skyddad verksamhet uppgår till ca 125 000. Lägger man därtill antalet arbetslösa i januari, ca 85 000, så är det över 200 000 personer som inte har lyckats få ett reguljärt arbete. Det är verkligen mycket dystra siffror! Jag säger inte att de inte har sysselsättning — det hade varit ett felaktigt uttryck, den som har beredskapsarbete eller går på omskolning har visst sysselsättning, och en nyttig sysselsättning. Men det är ingenting som vederbörande kan bygga på för framtiden. Man kan inte under någon längre tid hålla på med beredskapsarbete, och man kan inte heller gå omskolningskursen mer än till slut, sedan gäller det var man kan bli placerad. Det är 200 000 personer som nu får dras med denna otrygghet. När det gäller de viktiga saker som socialdemokratin sagt sig arbeta för — full sysselsättning och trygghet — har vi alltså en mycket besvärande situation. Det är ett misslyckande. Vad är orsakerna till detta? Jag nämnde att den svaga investeringsutvecklingen är en av huvudorsakerna till de svårigheter vi kämpar med nu. Det räcker inte med att ersätta gamla maskiner och byggnader med nya, det måste också till en expansion. BI. a. finansministern förklarar det med att det är ett större antal människor som nu vill ha arbete. Det är alldeles riktigt, och det är en stor tillgång att de finns. Men kan man inte ge dem sysselsättning får man ingen nytta av deras arbetskapacitet. Slutsatsen blir att vi måste ha inte bara sådana investeringar som är en följd av att vi rationaliserar och skaffar nya, moderna maskiner — vi måste också ha en expansion. De redan etablerade företagen måste expandera och nya måste starta för att dels kompensera den minskning av antalet arbetstillfällen som uppstår genom rationaliseringar, dels skapa nya arbetstillfällen. Vi har inte det sysselsättningsvänliga klimat som vore önskvärt. Ett företag kan existera och även gå med en viss vinst, men är framtiden oviss och betingelserna inte gynnsamma stannar man på sin nuvarande nivå och utökar inte driften så att flera sysselsättningstillfällen skapas. Det är därför vi har sagt att vi måste försöka få fram 100 000 nya jobb. Det sker genom att man skapar ett sysselsättningsvänligare klimat. Man visar på företagens vinster, men det är inte säkert att de betyder allt. Företagen måste också få en gynnsam uppfattning om framtidsutsikterna, så att man inte bara rationaliserar genom att skaffa moderna maskiner och därmed sysselsätter färre människor. Vi måste också få expansionsinvesteringar. Centern har under många år anvisat vägar som vi tror skulle ha lett till betydligt bättre resultat. Det har vi tyvärr inte blivit eniga om — striden om det har fortsatt. Men jag hoppas verkligen att vi i framtiden kan se till att vårt näringsliv blir mera expansivt än det är nu. Det är självklart att det är mycket lätt att lösa sysselsättningsproblemen om man använder den metod som tillämpas i kommunistiska stater. Vi kan i morgon dag säga till de större företagen att det kommer 100 eller 200 man och till de mindre att de får ytterligare 20 personer — de skall ha arbete och betalt. Därmed har man ju löst hela problemet. Men det är just den metod som kommunistiska länder använder, och den är i högsta grad ineffektiv och leder till ofrihet. Det är just ineffektiviteten och ofriheten som kännetecknar de länder som har ett kommunistiskt system. Man blir förvånad när man hör företrädare för vänsterpartiet kommunisterna tala om att lösningen på detta problem är att sätta i gång mera statlig företagsamhet. Staten kan göra ett enastående gott arbete genom att vid olika tillfällen ge stöd på olika sätt, som exemplifierats här i dag, t.ex. genom att se till att få ut företag till områden där de behövs, men att driva statliga företag har vi inte någon god erfarenhet av. Vi behöver statliga företag på vissa ställen av sysselsättningsskäl — vi har Norrbottens järnverk och andra, som bör finnas till — men vi skall inte tro att vi löser problemen genom att starta flera statliga företag. Jag vill ta upp ett par problem som varit aktuella vid många tillfällen. Jag tänker då först på räntepolitiken i vårt land. Även om diskontots roll i den ekonomiska politiken vid många tillfällen har överskattats, har räntesatserna dock en viss betydelse, i synnerhet vid långa lån. Vårt nuvarande diskonto har varit oförändrat 5 procent sedan slutet av 1971. Det är inte speciellt högt, men inte heller särskilt lågt. I Norge och Belgien är diskontot 4,5 procent, i Italien, Holland och Schweiz 4 procent, i Tyskland och USA detsamma som i Sverige — för att nu nämna några av de länder som har lägre diskonto än eller samma diskonto som Sverige. Vad jag emellertid särskilt vill påtala är hur räntan på de långa lånen bestäms. En av de dominerande faktorerna i svenskt kreditväsende är numera AP-fonderna. Vilken regel bestämmer räntan för lån från dessa fonder? Är det samhällsnyttan eller den ekonomiska politiken som bestämmer den räntan? Nej, det är det givetvis inte. Tar man från det hållet hänsyn till kommunernas stora lånebehov och svåra ekonomiska situation när låneräntan bestäms? Nej, det gör man inte. Fonderna skall göras så räntabla som möjligt. Därmed har vi fått en faktor i svenskt kreditliv som på sitt sätt skall påverkas av statligt inflytande men som lever sitt eget liv vid sidan av riksbanken. AP-fondernas betydelse på kreditmarknaden och hur dessa skall bedriva sin räntepolitik måste förr eller senare bli föremål för översyn. Vi kan inte ha förhållanden på kreditmarknaden som närmast innebär att vi har två riksbanker. Det skulle vara intressant att höra om finansministern anser att den frågan är värd några ord. Mig förefaller detta vara ett stort problem, eftersom det inom AP-fonderna förekommer en räntesättning som inte har samma målsättning som den som gäller för riksbanken. En av grundförutsättningarna för att näringslivet skall utvecklas gynnsamt är givetvis att krediter kan erhållas på rimliga villkor. Finansministern sade för några år sedan att staten inte skall låna upp så mycket pengar, eftersom det ger bättre lånemöjligheter för näringslivet. Siffrorna för det nu löpande budgetåret — och de siffror som förutspås för det kommande — innebär att statens upplåning tar mycket stor del av utrymmet på kreditmarknaden, även om det för tillfället är bra. När det gäller frågan om solidariteten och vad vi kan göra för andra människor skall jag beröra en enda punkt, nämligen frågan om en sänkning av pensionsåldern. Det har varit mycket tal om vad som tidigare förevarit i denna fråga, och jag vill bara citera något från en debatt onsdagen den 28 januari 1959. Jag sade i denna debatt: ”Sänk pensionsåldern till 65 år för folkpensionärerna och höj folkpensionerna ytterligare så fort våra resurser medger och i den takt som i framtiden kan bli möjlig! Genomför man en sådan pensionsreform, kan man få rättvisa och ordning när det gäller den största fråga, som skall behandlas vid årets riksdag.” 1959 — det är 14 år sedan denna debatt, och ännu har vi inte fått mer än en utredning i frågan. Det tycks inte vara någon större iver på detta område. Man kan också förstå det när den dåvarande statsministern och det socialdemokratiska partiets ordförande sade i denna debatt: ”Och hur många miljarder, utöver dem som regeringen har föreslagit, kommer herr Bengtson att förorda för att realisera denna intressanta pensionsreform? Eller är det månne någonting som är ställt på evigheten, är det månne någon gång fram mot år 2000, som herr Bengtson talar om.” Ja, ibland undrar man om det verkligen skall dröja fram till år 2000 innan det blir en rättvis ordning när det gäller pensionsåldern. Herr statsministern frågade i dag: Vem skall betala denna reform? Det är bara det att man kan säga att det utgår en betalning nu också. För denna svarar de som fortfarande jobbar till 67 års ålder — de får med sina extra två år betala för den orättvisa som det innebär att vissa människor har en lägre pensionsålder än andra. Herr talman! Eftersom jag inte tror att någon tidigare gjort det ber jag att få yrka remiss av Kungl. Maj:ts propositioner nr 1 och 2 till vederbörande utskott.

Herr talman! Tillåt mig att lyckönska regeringen — statsministern och justitieministern i synnerhet — till en sak, till att ha övervunnit sig själva, åtminstone inom ett område. Vad som åsyftas är direktiven av den 3 januari i år till den för brottsbekämpningen tillsatta parlamentariska kommissionen. Den skall ju såsom uppgift ha att lägga fram förslag till konkreta åtgärder för att bekämpa brottsligheten och förbättra den allmänna ordningen. Det som tidigare sades icke existera — dvs. ökningen av grövre brottslighet — befanns plötsligt finnas till. Det som förnekades — den bristande rättstryggheten — blev lika plötsligt en realitet. Vad som kallats för bagateller blev till en stor sak. För många kriminologer inom eller utom departementet måste det ha känts som att befinna sig på en vridscen, där plötsligt det ljusa rummet blev mörkt och dystert. T. o. m. allmänpreventionen fanns nu med i direktiven! En passus är särskilt intressant. När genom lagoch grundlagsändringar åren 1970 och 1971 tukt och sedlighet försvann genom lagstiftningen, var vi åtskilliga i riksdagen som röstade emot, däribland samtliga moderater. Samtliga socialdemokrater torde däremot ha röstat för regeringsförslaget. Vårt motstånd grundade sig på farhågor för den framtida utvecklingen om allt släpptes fritt, men dessa farhågor nonchalerades eller viftades bort av regeringspartiet och även av många andra. Dock besannades dessa farhågor tyvärr mycket snabbt, och i slutet av höstriksdagen lät justitieministern antyda — givetvis under bedyranden om att han hela tiden haft rätt — att en reträtt var förestående. Och nu har reträtten kommit och blivit fullständig. Kommissionen skall granska sexklubbarnas verksamhet, pornografiska föreställningar och mycket annat. Justitieministern konstaterar nu även att ordningsförhållandena på allmänna platser och kommunikationsmedel ofta är otillfredsställande. Han har så rätt. Men när en moderat arbetsgrupp rörande rättstryggheten framförde liknande synpunkter år 1970, blev detta signalen till ett stormanlopp i viss press, främst Aftonbladet, som gjorde gällande att moderaterna ville ställa varje medborgare under polisbevakning. I den delen har ränderna ännu icke gått ur Aftonbladet. Där uttalar man att det är beklagligt att ”Geijer så starkt har betonat en slags ytlig renhållningsaspekt när han talar om ordningen på gator, torg och tunnelbanor”. Ytlig renhållningsaspekt! Det är vad tidningen kallar försöken att möjliggöra för vanliga medborgare att i lugn och ro kunna färdas på allmänna kommunikationsmedel och att utan otrygghet kunna besöka allmänna platser och institutioner! Vad är då anledningen till regeringens omvändelse den 3 januari? Har fjällen kanske fallit från ögonen? Har man äntligen insett att verklighetens kalla fakta icke längre går att förneka? Kanske, men måhända är det också ett utslag av årstidernas obönhörliga växlingar och av det fakum att efter december följer januari och ett nytt år, tillika ett valår. Så ett annat ämne, herr talman! Den 7 september sammanträdde senast utrikesnämnden. Sedan dess har den icke varit kallad. Med den skall regeringen samråda i utrikesärenden av större vikt, och sedan september har det faktiskt inträffat att Sverige fått sina diplomatiska relationer med en av de två supermakterna nedskurna till ett minimum. Något liknande har icke tidigare inträffat i vår moderna historia. Vi vet alla bakgrunden till Förenta staternas — och speciellt president Nixons — nedfrysning av de diplomatiska relationerna. Denna motiveras av statsminister Palmes uttalande av den 23 december, då han jämförde bombningarna i Nordvietnam med vissa exempel på nazistiska, och i ett fall också sovjetiska, terrordåd under andra världskriget; en jämförelse som uppfattades såsom kränkande. Det är icke min avsikt, herr talman, att närmare gå in på sakinnehållet i detta uttalande. Som herr Helén antydde i förmiddags, milt i form men starkt i sak, håller det knappast inför en kritisk granskning. Men det är några omständigheter som är djupt oroande i sammanhanget och som gör det berättigat att ställa frågan om svensk utrikespolitik numera väsentligen utformas och formuleras av en enda man — statsministern. Ett ensamt agerande av sådant slag har förekommit förr i vår historia, men det har då inte betecknats som särskilt demokratiskt. Man får lätt ordet enmansteater i tankarna. I en intervju för den ansedde journalisten Schuster i New York Times — och som jag utgår ifrån korrekt har återgivit samtalet — säger Palme nämligen att sedan rapporter ingått om bombskador på sjukhuset i Hanoi satte han sig ned vid sitt köksbord på kvällen och skrev en deklaration, där han ”jämförde bombningarna med nazisternas massakrer”. Han läste om utkastet nästa morgon, rådgjorde med några av sina närmaste rådgivare — dock inte med utrikesdepartementet — och lämnade utkastet till tidningarna för publicering. Resultatet blev samma dag en reaktion i Washington, och ambassadör Möller betecknades som icke välkommen dit för ögonblicket. Än värre: Tredjedag jul sammanträffade statsministern med de övriga partiledarna. Icke ett enda ord sades emellertid om det inträffade. Först den 29 december blev händelsen bekant för den svenska allmänheten och de svenska politikerna — genom amerikansk försorg. Kritiserad för sin munhäfta försvarade sig statsministern med att han trodde att amerikanerna skulle ändra sig. Om han hade någon saklig grund för en sådan förvånande förmodan är svårt att veta. Utrikesnämnden är fortfarande inte inkallad, och ej heller några dokument, som skulle kunna stödja en sådan förmodan, har gjorts tillgängliga för nämndens ledamöter. Den i socialdemokratins program begärda öppna utrikespolitiken har blivit mer inkapslad än någonsin. Också ett annat förhållande oroar. I radions och televisionens nyhetsförmedling blev urvalet av nyheter och nyhetskommentatorerna ensidiga och tendentiösa. För Palme gynnsamma utlandsröster — Le Monde, Guardian — citerades gång efter annan, andra icke. Kommentatorer gjorde egna tillägg till rapporter och gjorde egna inpass. Såvitt jag kunde finna citerades icke Berlingske Tidende, som fann Palmes påstående horribelt, icke Aftenposten i Norge, icke Frankfurter Allgemeine Zeitungs ord ”en blunder för fredens sak”, för att nu ta några exempel på kritiska pressröster. Den svenska opinionen fick med andra ord en vilseledande bild av den utländska reaktionen. Svenska massmedia ägnades också en medlidsam kommentar i Neue Zircher Zeitung, som konstaterade att svenska massmedia hyllade statsministern som en hjälte och att en Stockholmstidning — t.o.m. utan ironi menat — satte rubriken ”Världen tackar Palme”. Många års erfarenhet — ett kvarts sekels, herr talman — av massmedia föranleder mig till den kommentaren, att en liknande ensidighet i en liknande situation hade varit otänkbar i t.ex. den kommersiella amerikanska televisionen. Händelser av det här slaget inger oro för vad som i en tillspetsad situation kan tänkas inträffa med information och opinionsbildning även i vårt land. Det fanns en tänkvärd kommentar i en av Danmarks största morgontidningar, Jyllandsposten, nämligen att ett agerande som Palmes är uttryck ”för diplomatins beklagliga försumpning i nutiden”. ”Man bör hålla diplomatin intakt”, säger tidningen. ”Slår man den i stycken så stängs en av de få möjliga vägarna till fred.” Det är ett beaktansvärt ord för den svenske statsministern och för den svenska utrikesledningen, som vid några tillfällen varit snabb att slå igen diplomatiska dörrar, med andra ord att utsätta andra länder för den behandling som den nu själv fått röna i Washington. Då utrikesminister Wickman, sent framkommen på arenan, säger att herr Palmes uttalande skapar en ökad trovärdhet åt den svenska neutralitetspolitiken är detta verkligen att ställa saker och ting på huvudet. Det räcker med en enda kommentar: Man behöver icke skrika för att höras. Har Österrikes och Schweiz neutralitet blivit mindre trovärdig därför att företrädare för dessa staters regeringar icke uttryckt sig med samma högljuddhet som en oss närstående statsminister? Och när den västtyske kanslern, herr Palmes partivän fredspristagaren Brandt, nyligen förklarade att han som förbundskansler icke har hållit det för riktigt att ansluta sig till ljudstarka protester ”av vilka många hade en falsk klang”, kan man undra vem han hade i tankarna. Det är en händelse som ser ut som en tanke att herr Brandt fick en reprimand i dagens statsministertal. Nej, om vår diplomatiska trovärdighet gäller nog i stället följande: ”Konsekvensen i vår neutralitetspolitik liksom beslutsamheten att upprätthålla ett starkt försvar är det grundläggande för vår politiska trovärdighet.” Den som yttrade detta var utrikesminister Krister Wickman — men det var i fjol, den 27 januari, i ett föredrag i Helsingfors. Herr talman! Så vill jag till sist särskilt understryka att jag i detta anförande icke har sagt ett ord om partisekreterare Sten Andersson.
Herr talman! Om jag skall vara ärlig får jag bekänna att det är med stor självövervinnelse jag tar till orda så här sent i debatten. Min tveksamhet är föranledd av tre skäl. Dels får vi en finansdebatt om några veckor sedan finansutskottet tittat på budgeten, dels har jag personligen åkt omkring i landet och debatterat ekonomi och budget så pass mycket att jag skulle kunna vara nöjd, dels har kammaren under sex timmar i dag fört en debatt som i allt väsentligt rört sig om de ekonomiska frågorna. Men eftersom ändå så pass många varit vänliga att titta in i kammaren, tar jag mig orådet före att göra några mera principiella bemärkningar utifrån den debatt som förts i dag och utifrån den som förts rent allmänt om samhällsekonomin som vi nu ser den. Jag lade under dagens debatt märke till att det talats litet om framtiden och att det heller inte förekommit några kontroverser om den framtida bedömningen. Egentligen är detta det mest intressanta. Jag tillåter mig att dra den slutsatsen att den politiska oppositionen har ungefär samma bedömning av konjunkturutsikterna för 1973 som jag har givit uttryck för i den finansplan som förelagts riksdagen, dvs. att vi med relativt stor säkerhet skulle kunna räkna med en uppgång. Vi tror inte att den blir lika snabb som 1969-1970 men vi tror att den kommer så sakteliga och att den måhända kulminerar litet längre fram — skall vi säga att vi mera märkbart avläser den under sista hälften av 1973 och under 1974. Jag vågar således dra den konklusionen att vi på den här punkten är relativt ense. För säkerhets skull kanske jag borde vänta litet grand tills vi får se finansutskottets behandling av frågorna, men för dagen finns det väl inte någon anledning att bjuda upp till debatt kring dem — i varje fall inte för mig. Däremot har debatten i dag mera rört sig om den s.k. skulden för vad som har varit under de senaste åren. Låt mig då först konstatera, att omslaget från högkonjunkturen 1960-1970 till lågkonjunkturen 1971—1972 blev — vågar jag säga — utomordentligt snabbt och häftigt. Under de båda högkonjunkturåren 1969—1970 steg BNP med i runt tal 10 procent — 5 procent per år. Under de båda följande åren gick produktionen upp bara några få procent. Orsaken till omsvängningen är det kraftiga efterfrågebortfallet, och det uppstod framför allt från två speciella sektorer: lagerinvesteringarna och den privata konsumtionen. Vi hade som bekant en alldeles ovanligt kraftig lageruppbyggnad under högkonjunkturåren, och att en uppbromsning skulle ske 1971—1972 var väl möjligt att förutse. Jag minns att jag under den valdebatt vi hade under 1970 tillät mig att dra de slutsatserna. Men det var knappast möjligt att bedöma att omslaget skulle bli så stort som det faktiskt blev. Ökningen av lagerinvesteringarna 1970 motsvarade ca 1,5 procent av bruttonationalprodukten. Året därpå sjönk de med ett belopp som motsvarade 2 procent av BNP.

Det har sagts många gånger och är kanske onödigt att upprepa, men när man fördubblar hushållssparandet från 3 till 6 procent av den disponibla inkomsten efter skatt, betyder det att Sveriges konsumenter håller inne någonting mellan 2 och 3 miljarder, som i annat fall skulle gått ut i aktiv efterfrågan. Detta omslag dels i lagerinvesteringarna, dels i den privata konsumtionen motsvarar sammanlagt 5 procent av BNP. Man kan naturligtvis säga att det där borde finansministern ha räknat ut och vidtagit åtgärder emot. Då frågar jag: Vilka åtgärder? Skulle man 1969 och 1970 ha gått in med kraftiga ingripanden mot den lageruppladdning som då ägde rum? Vi gjorde det genom kreditbegränsningar och genom dyra pengar, men på något underligt sätt lyckades ändå företagsamheten och handeln realisera en lageruppladdning på 4,8 miljarder under sista halvåret 1969 och första halvåret 1970 mot normalt 1,5 miljarder under en tolvmånadersperiod. Man hade naturligtvis kunnat ingripa ännu hårdare och gå in med kreditrestriktioner tidigare, kanske i början på 1969, då emellertid alla uppmanade mig i min ringhet att låta bli att trampa på bromsen. Har man haft en dålig tid 1968, så låt den bättre tiden blomma upp, sades det. Utan att gräva i det förgångna kan man naturligtvis ställa frågan: Blir vi i fortsättningen tvingade att sätta oss ned och fundera igenom vissa ingripanden på lagerutvecklingens område för att slippa dessa tvära kast? Det är en ganska allvarlig sak. Jag vet att en och annan riksdagsman från denna talarstol har rekommenderat sådana ingripanden. Men det betyder att man går in i det enskilda företaget och den enskilda handelns ekonomi, hindrar dem att köpa innan det blir ännu dyrare. Man tar naturligtvis då ett visst ansvar, som man kanske bör fundera allvarligt över. Den andra frågan man ställer sig är naturligtvis den, om man på ett hårdare sätt skall försöka ingripa i människornas sparvanor. Där har jag emellertid den uppfattningen — och den kan verka rätt gammalmodig; i varje fall är den väl för de mera avancerade ekonomerna inte riktigt up to date — att det är en gammal god egenskap om svenska folket sparar. Jag har svårt för att tro att man på allvar kan lansera en linje som innebär att man ena året springer ut och uppmanar folk att spara och andra året springer ut och uppmanar folk att slösa bara för att det skall harmoniera med konjunkturväxlingarna. I det långa loppet är det onekligen på det sättet att vi kommer att vara mera irriterade av att få leva under sparandets knapphet än under slösandets givmildhet. Det tror jag att jag vågar hävda även i en församling av avancerade nationalekonomer. Under mitt kringresande i landet och då det gällt att kommentera ekonomin har jag ofta, ungefär som här i dag, mött kritik för att budgeten och den statliga finanspolitiken inte har varit tillräckligt följsam med konjunktursvängningarna. Nu kan man uttrycka den där följsamheten på ett skonsamt sätt, eller man kan tala klarspråk och berätta vad det är frågan om. Vill man uttrycka det på ett skonsamt sätt, skall man säga att när man har en uppåtgående konjunktur då skall man föra en stark finanspolitik och när man har en dämpad konjunktur kan man föra en lätt finanspolitik. Det där låter oskyldigt, och det går utan vidare in hos alla som lyssnar på det.

Det är rent språk, och det är klart att åhörarna blir litet mer betänksamma. Men det är på det sättet som man rätteligen bör uttrycka sig. Då kan man fråga sig varför man inte i den motsatta konjunkturen skall dämpa skatten. Jag skall komma in på det också i detta lilla försök att principiellt diskutera budgetoch finanspolitik i konjunktursvängningarna. Det finns naturligtvis en annan väg att gå. Herr Bohman brukar alltid vara flitig att upplysa oss om den. Man behöver inte bara styra finanspolitiken med skattehöjningar respektive skattesänkningar. Man kan också sätta in den andra polen, dvs. man kan dra in på de statliga utgifterna och man kan öka på dessa utgifter. Beträffande den sista punkten brukar det i allmänhet inte vara några svårigheter. En finansminister som går ut till allmänheten och säger att läget är sådant att man skall låta de statliga utgifterna expandera, han behöver inte räkna med så särdeles mycket av motstånd. Men går han ut och säger att läget är sådant att vi skall spara på de statliga utgifterna, då är det genast litet besvärligare — i varje fall om man går ifrån det allmänna talet och direkt pekar på vissa poster som man vill angripa. Man har ibland en barnslig föreställning om hur budgetpolitiken skall kunna varieras med hänsyn till dessa växlingar. Man har en uppfattning att det ligger ett slags planlöshet i budgetpolitiken, en bekvämlighet som gör att man inte tänker igenom hur riktigt det vore att låt mig säga expandera utgiftssidan eller dra in på utgiftssidan. Ibland får jag höra att vi borde väl ha en finare långtidsplanering för den statliga verksamheten, finanspolitiken och kreditpolitiken. Det ligger väldigt mycket av värdeladdning i talet om långtidsplanering. Även här har det förekommit kritik för att vi brister på den punkten. Gör man sig besväret att en smula titta igenom budgetens utgiftssida så kan man konstatera att den slutar på 66 1/4 miljard. Folkpensionerna går på ungefär 10,5 miljarder, och lägger jag ihop barnbidragen och folkpensionerna är jag uppe i 18—19 miljarder. Då kan man ställa frågan om det finns någon möjlighet att variera den utgiftsposten. Naturligtvis inte! Finns det då behov av att planera den utgiftsposten bättre i det längre perspektivet? Det finns det inte heller. Den här riksdagen har sagt ifrån att folkpensionärerna skall ha sin täckning för de stigande levnadskostnaderna via indextillägg. Dessutom skall pensionerna vara följsamma till vad man räknar med att den aktiva befolkningen för sin del kommer att ta ut, och det betyder en 3-procentig standardhöjning varje år. Vi har lagt upp denna planering i tioårsperioder. Jag vill minnas att den andra tioårsperioden utgår om några år. Jag är alldeles övertygad om att ingen kommande riksdag bestämmer sig för att vi skall planera på något annat sätt. Man kommer att vara inställd på att folkpensionerna skall vara värdebeständiga och följsamma till utvecklingen, och därmed är de långtidsplanerade och bundna. Jag tror inte heller att man i fråga om barnbidragen är beredd att tillämpa någon justering nedåt men däremot säkerligen uppåt. Det finns ju förslag om att de skall indexregleras. Därmed skulle man få en naturlig långtidsplanering även i detta avseende, oavsett om man nu indexreglerar dem — vilket jag tycker är fel — eller kommer tillbaks med jämna mellanrum och gör en justering av de allmänna bidragen, vilken då alltid går åt samma håll, nämligen uppåt. Bidragen till kommunerna uppgår till 13 miljarder kronor. Det är om jag har räknat rätt — och jag tror att jag har gjort det, eftersom jag faktiskt gick igenom detta innan jag gick hit ned — 26,5 procent av de kommunala utgifterna som täcks via statsbudgeten. Är det någon som tror att man kan variera den posten? Naturligtvis inte, såvida man inte vill variera den uppåt. Varje procent i statsbidrag till kommunerna representerar en kostnad av ungefär 500 miljoner kronor, och man kan väl utgå från att det ligger en naturlig långtidsplanering helt enkelt i det förhållandet att vi får försöka ge kommunerna den del av deras inkomster som har etablerat sig i dag. I varje fall kommer det inte att bli någon reduktion i detta avseende. Skall man planera långsiktigare för försvaret? Det kostar ju nu 7 miljarder kronor. Vi har redan en långtidsplanering för försvaret. Jag vet inte om en och annan kanske tycker att den borde representera flera år än vad den senaste försvarsuppgörelsen omfattar, men även om man inte gör någon som helst ändring på denna punkt, kan ju var och en av riksdagens ledamöter konstatera att försvarskostnaderna 1973/74 stiger med en halv miljard kronor på grund av ökade lönekostnader och materielpriskompensationer. Vi har vidare skolorna och universiteten. Är det någon som tror att man i dessa har en variabel när man nu skall bedriva en till konjunkturerna följsam budgetpolitik? Som bekant tar vi emot alla de barn som kommer upp i skolåldern i grundskolan. Vi vet hur många som fortsätter till gymnasieskolan, och i stora drag vet vi också hur utvecklingen är när det gäller universiteten och högskolorna. Där har vi en fastlagd och bunden långtidsplanering helt enkelt på grund av den automatik som ligger i att ungdomarna i vårt land skall ha sin utbildning på statens bekostnad. Då är det ju bara att följa de demografiska kurvorna och räkna ut hur många ungdomar som kommer att börja i skolorna. Det finns alltså inga variationsmöjligheter i det avseendet. Skall vi ha en femårsplan eller en tioårsplan för statens löneutgifter? Ja, det går bra om vi vill ta ifrån statstjänarorganisationerna rätten att själva hålla sig med uppfattningar om vilka lönehöjningar de skall försöka genomföra och hur de skall planera en lönerörelse. Det är ingen av oss som diskuterar det. Skall vi göra långtidsplaner för vägbyggande, bostadsbyggande och energiproduktion? Ja, vi har gjort det. Vi har långtidsplaner för bostadsbyggande på tio år. Vi har haft långtidsplaner också för vägbyggandet, som tyvärr var alldeles för avancerade. Vi har en långtidsplanering när det gäller energiutbyggnaden fram till 1980, gjord av vattenfallsverket.

Jag har velat säga detta helt enkelt därför att det pratas för mycket om bristande planering. Eftersom planering är ett värdeord som för okunniga människor betecknar något som skall rädda dem ur alla bekymmer, så finns det anledning att säga detta. Man skall i varje fall ha klart för sig vad finanspolitiken och budgetpolitiken innebär i planeringsperspektivet. Vi har i år hårt drivit besparingslinjen genom någonting som kallas för ett nollalternativ i direktiven till alla petitamyndigheterna. Vi har sagt att de får hushålla med vad de har, ty de får inte mera pengar nästa år trots högre löner och högre materialkostnader. Det gäller att i stället spara på annat håll. När jag hade diskuterat igenom denna besparingskampanj med mina kolleger — och jag kan försäkra att det många gånger skedde i form av besvärande och hårda diskussioner — så blev det väl 10 miljoner i resultat av hela kampanjen. I den nationalekonomiska debatten har jag mött de klassiska experterna, de som har alla de fina examina som ger dem rätt att kalla sig professorer och docenter — det finns en del sådana även här i kammaren, och inget ont om det. Då har jag inte kunnat frigöra mig från tanken att många av dem lever i tron att det går att tillämpa något slags — låt mig använda det ordet, herr talman — tryckknappsfilosofi. Vill du stimulera konjunkturen, så trycker du på den knappen. Vill du dämpa konjunkturen, så trycker du på den knappen. Och så fungerar allting precis efter de knappar som du trycker på. Ja, det kan gå bra så länge man trycker på knappen som skall stimulera. När man sedan trycker på den andra knappen, möter alla de svårigheter som i varje fall jag är tvingad att räkna med som en realitet, så länge jag sitter som finansminister i en regering som inte har majoritetsunderlag i riksdagen.

Det är ingen risk nu, har det sagts.

Jag är också beredd att säga, eftersom jag kom in på den här litet mer principiella diskussionen, att jag några gånger fått i mig att den här finansministern som vi har nu för tiden inte har en aning om den gamla ekonomen Keynes” idéer. Jag har tidigare sagt, och jag vill upprepa det nu, att vi lever i en annan tid än när Keynes spred sina idéer i början på 1930-talet. Jag var en av hans flitiga läsare och lärjungar på den tiden och reste runt i det här landet och höll 300 föredrag om året om Keynes” idéer.

Men det är sannerligen inte riktigt 1972 och 1973! Tidningarna har varit fulla av intressanta hörnartiklar av rader av ekonomiska experter. Jag läste för någon vecka sedan att det som sagt är bedrövligt att inte Sträng begriper något av det här. Man anförde bl.a. att Adolf Hitler hade en finansminister som förstod finheten och riktigheten i Keynes” teorier. Jag är beredd att säga, herr talman, att den skribenten kanhända hade rätt. Etablerar man en diktatur med åtföljande skräckregemente kan man sköta många svåra ting på ett enkelt sätt. Då kan man t.o.m. tillämpa den här tryckknappsfilosofin med en viss framgång. Jag hade ett intresse av att ventilera de här frågorna, och jag skall fortsätta med att något kommentera oppositionens partiledare, eftersom jag satt och gjorde en del anteckningar under deras inlägg. Vi har en lägre sysselsättning, säger herr Fälldin, än vi hade tidigare.

Det där är en ”rund” slutsats som herr Fälldin drar utan att närmare ha studerat finansplan och nationalbudget. Den här förändringen har sina naturliga förklaringar och är ett resultat av många transaktioner; jag skall nämna några.

Nu vet vi att dessa fyllnadsinbetalningar representerade en summa av 2 miljarder kronor, och jag kommer därför till riksdagen för att försöka sätta stopp för det oskick som de innebar.

Men de hade en möjlighet att låna pengar. Det finns vissa antaganden om hur de lyckades med det, men jag skall inte vara så ofin att jag avslöjar det här. Att det rörde sig om ett missbruk var uppenbart, och jag hoppas att vi nu med riksdagens medverkan skall kunna sätta stopp för sådant. Detta var en av anledningarna till att vi fick denna felräkning. En annan anledning var det höga sparandet, som för alla var en överraskning. Vi betraktade det som naturligt 1971, men vi trodde inte att det skulle fortsätta 1972 — det har vi nu i slutet på året fått reda på att det gjort. Avtalet med EEC träffades i juli månad i fjol och tvingade oss till ganska kraftiga nedjusteringar av tullinkomsterna. Jag kan nämna att sparandeökningen och det nya EEC-avtalet förändrar våra beräkningar med ungefär 800 miljoner kronor. Men varken fyllnadsbetalningarna eller tullfriheten eller det ökade sparandet har någon som helst förbindelse med arbetslösheten, statistiskt sett, efter vad jag kan förstå. Därför måste vi försöka tro på den statistik som klart ger vid handen att vi har en sysselsättning som är högre nu än vad den var t.o.m. under högkonjunkturen. Men arbetslösheten är högre, det är också ett faktum. Det finns förklaringar till det som jag kanske ytterligare kan understryka, om jag inte tar alltför mycken tid i anspråk. Många av dessa förklaringar har redovisats under dagens debatt. Jag gjorde en annan liten fundering när jag lyssnade på herr Fälldin. Han bekände sin trohet till centerns regionalprogram, uttalade sin olust över att befolkningen i Stockholms län och i de större städerna ökar för mycket och förklarade att ortsklassificeringen är felaktig. Han vill ha en decentralisering av aktiviteterna.

Den industriella utvecklingen kräver i fråga om forskning, utvecklings arbete och rationell produktion ett inslag av koncentration, det kommer man aldrig ifrån. Det kommer att fordra en rörlighet bland befolkningen som man inte klarar med bara pendling, och det kommer att innebära en arbetsmarknadspolitik som befrämjar rörligheten — en rörlighet som ibland tvingas gå över länsgränserna.

Jag klippte för ett par veckor sedan ur en Skånetidning ett litet referat som jag tyckte var rätt intressant. Där säger man följande: På tisdag kallade Skanek i Malmö till en presskonferens och avslöjade då planer på den mest jättelika centralisering inom slakteribranschen som förekommit i den skånska landsändan. Fem slakteriföreningar i Skåne, Blekinge och Småland skall slås tillsammans till en, en jätte, Region Syd. Och så säger ordföranden i den här stora Skaneksammanslutningen, Frans Andersson i Bussjö, att det här måste man helt enkelt göra av ekonomiska skäl. Av det här urklippet framgår vidare att noga räknat skall 13 enheter slaktas — det var ju rätt kvickt sagt — enligt de väldiga planerna. Tre slakterier med styckningscentraler skall bort, och sju charkuterifabriker, två konservfabriker och en destruktionsanläggning går samma väg. Man gör en vinst på 23,8 miljoner på den här jättelika fusioneringen. Nu skulle det här förslaget ut till en diskussion på stämmorna. Men så kommer ett intressant inslag: medlemmarna skall inte få veta vilka de här 13 enheterna är som skall försvinna. Det är klart att de kan kräva besked, men vi tänker inte avslöja något, säger herr Andersson i Bussjö. Vi vill inte oroa personalen på de aktuella anläggningarna, tillägger han — och det är ju en utpräglad grad av hänsynsfullhet som han här lägger i dagen. Jag tar det bara som ett exempel, och jag accepterar det. Det är ett uttryck för den utveckling som är på gång i samhället. Men jag finner en väldig distans hos centerpartiet, som jag fortsättningsvis gärna vill se som talesman även för de organiserade föreningsbönderna, mellan dess tal om och dess praktiska hantering av decentraliseringsrespektive centraliseringsverksamheten. Jag vill säga några ord också om den så mycket omdiskuterade folkpensionsåldern. Här ställde ju herr Fälldin frågan: Vill socialdemokraterna vara med om att sänka pensionsåldern till 65 år? För egen del säger han: Vi är beredda att sätta in den här reformen — om jag fattade honom rätt — från den 1 januari 1974. Jag ser det här som en fråga om prioriteringar, som allt annat, och här återstår naturligtvis den befogade motfrågan: Vill man vara med och betala vad det kostar, 1,4 eller 1,5 miljarder? Herr Fälldin har nu bundit sig för att genomföra reformen. Skulle han ha ett regeringsansvar efter hösten blir han väl tvingad att stå för det. Jag kan ge honom ett par tips, när han är i bekymmer och har huvudvärk. Han kan få 1,5 miljarder om han höjer arbetsgivaravgiften med 1,5 procent. Han kan också få de där pengarna om han höjer momsen med 1,5 procent. Men jag tror inte han har så mycket annat att välja på. Ogillar man båda de här vägarna, är det ju ganska besvärligt. Med den här prioriteringen som man ständigt gör och som man kan säga går på tvärs med den önskvärda långtidsplaneringen kan det naturligtvis, när det gäller den lilla ram som man har kvar för att prioritera inom, uppstå många intressanta ting som man vill tillgodose. Jag tror att det på folkpensioneringsplanet förekommer en diskussion för närvarande, där man säger sig att det finns åtskilliga människor som skulle behöva folkpension innan de fyller 65 år. Ute i glesbygderna har vi människor som är för gamla att skolas om till nya arbeten om de är uppe i 60-årsåldern. De står visserligen till arbetsmarknadens förfogande, men det finns en mycket begränsad sfär av arbetsmöjligheter som man kan ge dem. Sitter de fast på sitt lilla ställe, så sitter de där. I det fallet har vi en prioritering. Skall man låta de arbetsmarknadsmässiga kriterierna väga tyngre än de väger i dag, och skall man välja detta före en allmän sänkning av folkpensionsåldern? Nu löses ju problemet med denna sänkning av folkpensionsåldern för dem som är i produktionen genom den överenskommelse som har träffats mellan LO och SAF. Då kan man fråga vad det är för några som blir kvar. Ja, det är våra husmödrar, de självständiga företagarna, de så mycket omdiskuterade ledamöterna av fåmansbolagen och ytterligare andra. Men det är klart att man mycket väl kan sätta sig ned och fundera över vilket som är viktigast i den här svåra frågan om prioriteringar. Därför är det oförsiktigt att gå ut och binda sig på det sätt som jag tyckte att herr Fälldin hade en benägenhet att göra. Slutligen tog herr Fälldin upp frågan om ersättningen till jordbruket och försökte i det sammanhanget sätta en massa fjädrar i sin egen hatt. Jag vill inte hålla med honom på den punkten. Vad som var det avgörande var ju att vi införde prisstoppet, att vi helt enkelt var tvingade att exakt på samma sätt som 1970, när vi införde prisstopp, också se till att vi höll avtalsutfästelserna gentemot jordbruket. När herr Fälldin föregående vår talade om en partiell lågprislinje, så andades han inte om något prisstopp, utan han ansåg att detta var någonting som man skulle göra med bortseende från prisstoppet. Nu var prisstoppet det primära, och det andra blev det sekundära. Skulle prisstoppet inte ha kommit, så hade det väl inte blivit aktuellt att med statspengar kompensera jordbrukarna. Dessutom är ju frågan föremål för en jordbrukspolitisk utredning. Herr Helén kommer tillbaka med de ”förlorade åren”. Jag tyckte han lämnade en något ofullständig redovisning. De ”förlorade åren” karakteriserades bl.a. av en ökning av industriinvesteringarna med 6 å 7 procent, och det var vi tämligen ensamma om bland världens industriländer. Att andra nationer hade en större BNP-ökning, som då skulle inregistreras så att de inte förlorade några år, berodde ju på att de var flitigare att bygga bostäder och expandera på den offentliga sektorn — saker och ting som vi i stor utsträckning hade gjort undan tidigare. De ”förlorade åren” kännetecknas också av ett återupprättande av nationens bytesbalans med omvärlden. De 3,5 miljarder som vi hade i underskott åren 1968 och 1970 har vi återvunnit, och vi har skaffat oss ett överskott i bytesbalansen, beräknad till en halv miljard om året under de senaste åren. Vi skall bygga ett staket ovanför stupet, säger herr Helén, i stället för att bygga sjukhus där nedanför. Ja, det är ett bildspråk som t.o.m. höll på att göra mig stum när jag lyssnade på det. Vad är det som gör — jag har sagt detta många gånger — att man får fart på efterfrågan? Ja, det beror naturligtvis i stor utsträckning på om företagarna kan räkna med en prisuppgång på det som de har att sälja och om de kan räkna med att orderingången ökar. Det är vad som har skett under det sista kvartalet i fjol och fortfarande sker — men inte dessförinnan.

Herr Heléns halsbrytande räknestycke om 13 förlorade miljarder gör att man tar sig om huvudet. De där miljarderna skulle man ha vunnit med skattesänkningar till företag och konsumenter. Ja, företagen har inte saknat pengar under de senare åren, och de är hyggligt likvida. Bankerna har, som jag sade, expanderat sin utlåning som aldrig tidigare, och resultat redovisas också i bankernas verksamhetsberättelser. Skulle vi ha lagt de här 13 miljarderna i skötet på konsumenterna? Det är ju en intressant tanke, även om jag reducerar de 13 miljarderna med de 20 procent som vi traditionellt brukar investera av totalförbättringen. Åtminstone kunde man väl då säga sig att detta rimligtvis borde ha givit utslag dels i en stark ökning av importen, dels i en egen konsumtion som reducerar exporten. Detta skulle ha inneburit — om man fortsätter det här djärva räkneexemplet — att vi på nytt skulle ha varit i varje fall på en utomordentligt låg nivå i fråga om bytesbalansen. Det skulle säkerligen ha varit ett underskott, och vi skulle ha haft en låg valutareserv. Det är ett dåligt startläge när man går in i en uppåtgående konjunktur — det tror jag att alla kan ge mig rätt i. Då kan man komma i den värsta av alla världar, där man inte ens kan kosta på sig att driva en selektiv arbetsmarknadspolitik därför att valutareserven är slut och man har för stora underskott i bytesbalansen. Jag vågar säga att det är inte så förskräckligt många länder som i det tidsperspektiv vi talar om, alltså efterkrigstiden, har klarat sig så pass hyggligt som Sverige. När jag är ute och diskuterar de här frågorna med ekonomer av facket är det ganska vanligt att jag får dramatiska skildringar av det lysande 1960-talet — naturligtvis mera för att det skall bli en relief till hur dystert det skulle ha varit under de senaste två åren. Men detta lysande 1960-tal står ju också den här regeringen för. Vi har undsluppit valutakriser. Vi var litet nära 1970, men det klarades av. Många länder har fått ta sig fram med devalveringar och en utpräglad oro från omvärlden kontra landets valuta. Under de senare åren — och jag kan säga just i dessa dagar — har något av en ny oro på valutamarknaden varit klart skönjbar. Jag tror att vem som helst som ser allvarligt på det här kan säga sig, att i det läget är det ändå en fördel att den svenska kronan är en bland de valutor som internationellt betraktas som starka valutor. Jag vill säga några ord till herr Bohman.

Herr talman! Ibland har jag undrat hur herr Sträng skulle kunna utveckla sin grundlighet, om oppositionens debattvillkor gällde också för honom här i kammaren. Men nu har han rätt att tala obegränsad tid. Mitt problem är att jag inte på sex minuter kan ta upp särskilt mycket av de många i och för sig intressanta saker som finansministern tar upp. Först några ord om prisstoppet. Finansministern beskyllde mig för att vilja sätta fjädrar i hatten. Vi behöver inte diskutera överenskommelsen, men jag vill säga något om beskyllningen i våras om att den var ett brott mot jordbruksavtalet. Herr Strängs reträtt i denna fråga bygger på det enda ordet prisstopp, vilket jag tycker är i det magraste laget. Sanningen är ju att i båda fallen — det vi föreslog i våras och det man nu föreslår — användes exakt samma teknik. Det gäller bara att få klarlagt att det förhåller sig så. Nog om detta. I folkpensionsfrågan är finansministern lika ovillig som statsministern tidigare att ge ett besked. Om man av arbetsmarknadspolitiska skäl skall göra den förtida pensionen till en huvudfråga och säga att det bör ske prioriteringar, finns ju en annan aspekt. Då blir inte bruttopensionskostnaderna så höga som de verkar, för de får naturligtvis motsvarande återverkningar på de rent arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Sedan vill jag sätta själva beloppet, 1,5 miljarder, i fråga. Här rör sig finansministern med ett runt tal. Jag tror att siffran ligger närmare miljarden. om man talar om folkpensionen. Men vi behöver inte tvista därom. Det är ju den granskning som utredarna håller på med. Alldeles bortsett från detta prioriterar vi inom centern denna fråga högt på reformsidan. Det har vi gett besked om gång efter annan. När det gäller frågan om var man skall ta pengarna har vi sagt att vi självklart är beredda att skaffa fram dem. Visst vet vi att det finns automatiska utgiftsökningar som ställer nya krav på statsbudgeten varje år, men om vi får bättre fart på ekonomin, på näringslivet, på sysselsättningen, så skall rimligen ett oförändrat skattetryck ge något utöver det som de automatiska utgiftsstegringarna kräver. I annat fall, är vi inne i en förfärligt farlig och svår situation. Det bör emellertid bli en betydande del över till en så angelägen jämlikhetsreform som jag anser sänkningen av pensionsåldern vara. Så fort man börjar tala om det som skall ge de nya möjligheterna till arbeten, varnar finansministern för åtgärder av den typen och säger att herr Fälldin inte tror att sysselsättningen har ökat. Men jag har ju betygat det. Visst är det fler människor ute i arbetslivet nu än tidigare, men egentligen är det ointressant. Det intressanta och avgörande är: Hur skall vi kunna ge sysselsättning åt alla dem som vill ha arbete? Beräkningar visar att sysselsättningen, mätt i timmar, kommer att sjunka under det här året. Det är det som är det allvarliga. När vi talar om detta från oppositionens sida hotar finansministern med hårdare kreditpolitik och höjd ränta. Vilken faktor är det som skall få vara avgörande för dessa ansträngningar? Är det tillgången på arbetskraft? Finansministern talar om prisstegringar och inflation. Fram till nu är det ju kostnadssidan som drivit upp priserna, inte efterfrågesidan. Det kan vi väl ändå vara överens om. Det är inte en för hög efterfrågan som drivit upp priserna här i Sverige. Visst måste det vara rimligt att vi ökar ansträngningarna för att få fler människor i arbete. Finansministern försöker göra det omöjligt genom att säga att 100 000 nya jobb överslagsvis skulle kosta 10 miljarder. Men vi har inte sagt att man skall bygga en ny fabrik och skaffa nya maskiner för varje nytt jobb. Vi har pekat på möjligheten att stimulera till ökat antal sysselsatta i befintliga företag, och då blir det inte sådana belopp. När man hade den branta uppgången under 1960-talet med närmare 100 000 jobb på ett år var det inte fråga om några 10 miljarder. Jag vill ärligen säga att det är oroande att finansministern bygger upp sådana svårigheter när det gäller att ordna nya jobb åt människor som vill arbeta. Låt mig beträffande exemplet från Skåne säga att jag utgår ifrån som självklart att både bönderna och de anställda tvingar fram ett besked i klartext om vilka enheter som skall läggas ned.
Herr talman! Finansministern tyckte att jag uttryckte mig ofullständigt när det gällde de två förlorade åren, och jag skall därför nu ta det litet grundligare. För det första: Arbetslösheten under 1971 och 1972 var den högsta under efterkrigstiden. En stor del berodde på stagnationen. Mer än 37 000 människor blev arbetslösa genom arbetsnedläggningar och inskränkningar år 1971, mer än 23 000 år 1972. För det andra var tillväxten låg eller obefintlig. Där måste jag be finansministern att inte fuska med siffrorna. Han sade att tillväxten blev bara några få procent per år. Den blev 0,7 procent per år enligt finansministerns egna beräkningar, jämfört med långtidsutredningens beräknade 3,1 procent per år. För det tredje har vi industrins investeringar som är så viktiga för den framtida tillväxten. Tar vi åren 1966—1970 så steg de genomsnittligt med 2,6 procent mot 1965 års långtidsutrednings beräknade 7 procent. Det är en stor skillnad. 1971—1972 steg industrins investeringar med 3 procent per år mot den nya långtidsutredningens beräknade 6,5 procent. Det var viktiga 6,5 procent eftersom den långtidsutredningen sade att de var nödvändiga för att vi skulle klara bytesbalansen på längre sikt. Nu har finansministern flera gånger sagt att vi måste komma till rätta med det här, det får inte gå så illa. Men gång på gång har det ju blivit misslyckanden. Bortsett från några enstaka år har det här varit ett problem sedan mitten på 1960-talet. Därför kan vi inte möta framtiden med tillräcklig produktionskapacitet. Vi har inte de nya instrumenten för att få ut de nya produkterna på världsmarknaden. Det är två grundfel som har begåtts. Det ena är den felaktiga konjunkturpolitiken och herr Strängs kombination av felbedömningar och skönmålningar, hans envishet, hans vägran att lägga om kurs. Det började med att regeringen inte förrän efter valet 1970 vågade ta till några finanspolitiska åtgärder. Men då stramade man till så det knakade och gjorde det samtidigt som man lät de hårda kreditrestriktionerna ligga kvar. Jag håller mig till finansministerns egna ord när han sade den 19 januari 1971 här i kammaren att han räknade med att ”vi skall hålla den strama politiken även för nästa år”, alltså budgetåret 1971/72 — det året då stimulanserna hade behövts. Det var det året som finansministern sade nej till oppositionens förslag om stimulanser och i praktiken förde ut tusentals svenskar i arbetslöshet. Det var det ena felet. Det andra felet är en oriktig och felaktig näringspolitik som ensidigt har satsat på centralisering och selektiva åtgärder i tron att man bäst sköter företag med statliga beslut och åtgärder från kanslihuset. Det tror inte vi på. Vi har en annan syn. Det här är inte bara en fråga om finansministerns sifferserier och de fel som det blir med dem. Det är en fråga om hur man skall skapa trygghet i jobben och resurser för framtiden. I kväll är det alldeles häpnadsväckande hur passivitet är finansministerns motto. Han som så gärna vill framställa sig som — och i många situationer också har varit det — en handlingskraftig person har ju i kväll gett ett självporträtt som han vore en utvecklingens fånge. Han kan inte påverka konjunkturen eller arbetslösheten — den beror på utlandet eller på att folk sparar. Utgifterna kan han inte heller påverka; det är planerat och bundet på snart sagt varenda post. Den bilden övertygar verkligen inte. Med det här sättet att resonera så hamnar man i rena handlingsförlamningen. Man skulle nästan bara kunna lägga ihop alla utgifter och sedan skriva ut skatter som täcker dem. Vad vi kan riskera i en eventuellt kommande högkonjunktur är, att finansministern ännu en gång skjuter bort de finanspolitiska möjligheterna eftersom han nu dömer ut dem och bara vill hålla sig till kreditrestriktionerna. Kommer vi att få samma orimligt hårda kreditrestriktioner en gång till som åren 1969—1970? Statsministern sade på SHIO:s riksmöte att det inte skulle bli en upprepning av detta. När vi tog upp saken här i kammaren sade finansministern att han inte kunde lova det. Är det inte orimligt farligt att ge företagen ett intryck av att en upprepning av de järnhårda kreditrestriktionerna skulle vara det enda vapnet att parera en uppgående konjunktur? Om finansministern verkligen skulle göra så litet som han här i kväll ger bilden av att han kan göra, då frågar jag mig om det inte är lika bra att vi skaffar en kamrer som räknar ihop budgetens olika summor och sedan bara lämnar resultatet till riksdagen. Den kamreraren skulle inte bli så dyrbar som herr Sträng med hans miljardbedömningar i fel riktning.

Herr talman! Egentligen skulle jag inte säga någonting alls, förklarade finansminister Gunnar Sträng när finansministern här började sitt 1 timme 20 minuter långa anförande. Men jag tänker faktiskt inte klaga över längden på hans anförande, eftersom det är roligt att höra finansministern tala. Jag hoppas att finansministern tar det som en komplimang, ty det är avsett som en sådan. Finansministern är nämligen som pedagog alldeles otroligt skicklig. Han har en speciell förmåga att ta fram just det som finansministern vill ha uppmärksammat — och är där övertygande — men döljer det som ligger bakom, där finansministern inte skulle kunna vara lika övertygande. Vilken försäljare har inte näringslivet gått miste om i Gunnar Sträng! Jag tror inte att det blir svårt för honom att få jobb, om valet skulle gå åt rätt håll i höst — om finansministern skulle ha lust att spekulera på det. Men då finansminister Gunnar Sträng ger sken av att vara något slags offer för utvecklingen och att sakna inflytande kan vi faktiskt inte följa med. Vad skulle jag ha gjort? sade Gunnar Sträng för en stund sedan. Ja, jag vet vad finansministern inte borde ha gjort. Finansministern borde inte ha börjat sin åtstramningspoltik omkring årsskiftet 1970-1971 — en åtstramningspolitik som inleddes hösten 1970 med en höjning av arbetsgivaravgiften från 1 till 2 procent och med en skattereform, som skärpte marginalskatterna och som vi sade nej till på samma sätt som vi sade nej till fördubblingen av löneskatten förra året. En fördubbling som finansministern inte vidtog därför att den var sakligt motiverad utan därför att finansministern och regeringen råkade bli på dåligt humör över att vi sade nej till det skattepaket som de lade fram och som innebar en höjning av skatterna med 400 miljoner kronor — kan inte finansministern erkänna det? För att angripa arbetslösheten och få fart på hjulen lade hela den borgerliga oppositionen på hösten 1971 fram sitt stimulanspaket. Finansministern frågade vad regeringen kunde ha gjort. Jo, ni kunde ha accepterat detta paket. Då hade sysselsättningsläget i dag varit väsentligt mycket bättre än vad det är nu. För att bemöta vår kritik av den bristande aktiviteten i konjunkturpolitiken och av underlåtenheten att utnyttja de finanspolitiska medel som står till förfogande säger finansministern att han ju inte kan använda skatterna och att det ju inte är möjligt att spara. Ja, det är inte så märkvärdigt att man numera inte kan arbeta med skattevapnet när man drivit upp skatterna på en nivå, där skattehöjningar i åtstramande syfte kan få en rakt motsatt effekt. För att man skall kunna arbeta med skattevapnet som finanspolitiskt medel måste man ju också kunna sänka skatterna någon gång. Man måste kunna höja och sänka dem alltefter konjunkturerna — annars fungerar inte detta medel. Detta vapen har finansminister Sträng ställt i en vrå och använder det inte. Statsutgifterna har bringats upp i en automatisk spiral, så att det är svårt att använda också dem som finanspolitiska medel. Därvidlag är finansministern totalt defaitistisk och menar att vi inte kan åstadkomma någonting. Sedan räknar finansministern upp det ena utgiftsområdet efter det andra och menar, att vi inte heller där kan göra någonting. Men vem är det som har skapat denna politik, som bygger på bidrag, vilka måste finansieras med skatter, som i sin tur gör att människorna inte kan klara sin ekonomi och kräver nya bidrag, vilka finansieras med nya skatter? Jo, denna karusell har finansminister Gunnar Sträng endosserat under sin finansministertid. Belysande är ett telegram som jag fått under denna debatt — också jag kan väl få läsa upp brev i dag. Namnet på avsändaren kan finansministern få senare, om finansministern är intresserad. Det heter i telegrammet: ”palme säger 600000 kunnat flytta in i moderna lägenheter på grund av ökade bostadsbidrag stop vore det inte bättre om de kunnat gjort detta mot bakgrunden av egen ekonomisk förmåga?” Detta är sund gammaldags ekonomi. Hade man tillämpat detta slags ekonomi, hade finansminister Sträng kunnat ha betydligt bättre rörelsefrihet än vad finansministern nu har. Jag tycker att den defaitism som finansminister Gunnar Sträng, vilken annars är yrkesoptimist, ger uttryck åt är mycket oroande. Ty kan man inte göra något för att förändra utvecklingen och den fortsatta utdragningen av de linjer som vi nu ser framför oss, blir denna utveckling otroligt oroande. 1980 — om den här trenden fortsätter — är den offentliga konsumtionen och de offentliga investeringarna uppe i 43 procent av bruttonationalprodukten. Den privata konsumtionens andel skulle då ha sjunkit till 39 procent från 53 procent i dag. Den offentliga sektorn skulle då ta i anspråk hela bruttonationalproduktens ökning. Inkomsttagarna skulle få behålla ungefär 20 procent mot 64 i dag. Ungefär lika mycket skulle de få i form av bidrag. Marginalskatteeffekten skulle vara ungefär 100 procent. Detta är ett räkneexempel — jag stryker under det. De här siffrorna får man fram, om man räknar ut trenden fram emot 1980 — under förutsättning alltså att det inte görs någonting för att hejda utvecklingen. Här har vi nu hört finansminister Gunnar Sträng i ett långt anförande förklara att vi inte kan göra någonting. Vi kan inte spara. Vi måste ha den här automatiken i bidragsoch utgiftspolitiken för de år som ligger framför oss. Men det går inte i längden. Någon gång måste man börja göra något. Vi på vårt håll har försökt hjälpa socialdemokraterna med en början genom att föreslå en ordentlig rationaliseringsoch besparingsutredning, men de säger nej — gång efter annan.

Herr talman! Finansministern har, som han lovade, hållit sig till principiella ekonomiska frågeställningar, men de är ju stora, som vi vet, och kan ta tid att utveckla. Jag skall också beröra några sådana, men först några ord om Gamla stan, som finansministern tog upp. Det var inte min mening att diskutera finansministerns personliga förhållanden; det finner jag helt ointressant. Jag kunde ha tagit min utgångspunkt i finansdepartementet, som ju också ligger i Gamla stan. Den fråga jag ville ställa var helt enkelt varför inte finansministern hade funderat på den finansieringskälla som det skulle innebära att lägga exempelvis en 20-procentig omsättningsskatt på aktiebörsens affärer. Man kan ju fråga sig varför inte finansministern har funderat på det trots närheten till fondbörsen från hans arbetslokaler. Det var därför jag tog in Gamla stan i resonemanget. Jag ville visa att det finns andra finansieringskällor än dem finansministern vanligen anger. Det brukar vara mervärdeskatten. Här nämnde han också som ett tips till herr Fälldin en höjning av arbetsgivaravgiften. Men det finns annat, och jag tror att det är viktigt att en finansminister också vidgar fältet, när han funderar på att ta in mera inkomster. Finansministern började sitt anförande med att säga att det pratas alldeles för mycket om bristande planering, och han ville sedan visa hur små möjligheter det finns inom själva budgetpolitikens ram att ändra upp och ner på utgifterna efter konjunkturen. Och det kan han väl ha rätt i, men jag tycker att det var ett väldigt begränsat perspektiv som han anlade. Nu kan ju finansministern säga att han är ansvarig bara för finansdepartementet och att andra saker, som har att göra med industripolitiken och den allmänna näringspolitiken, inte är så att säga hans bord. Men i finansplanen utvecklar han en allmän syn på den ekonomiska utvecklingen, och jag tycker därför att hans perspektiv här i kväll var alltför snävt och begränsat. När jag för min del kritiserar regeringen för bristande planering, syftar jag inte så mycket på budgetpolitiken, utan jag syftar på näringspolitiken i allmänhet. Jag har nämligen den uppfattningen — jag vet att finansministern också har varit inne på de problemen — att man måste ha en långsiktig utveckling av hela näringspolitiken i landet. Vi tycker att det är ett stort problem med de bristande investeringarna inom industrin. De beror inte på att företagen har ont om pengar — det har finansministern försäkrat här — utan det måste finnas andra orsaker till att vi inte har de investeringar på bredden, som är tillräckliga för att skapa den sysselsättning som behövs. De investeringar som görs inom företagen avser rationaliseringar som kanske ytterligare minskar behovet av arbetskraft, i varje fall i allmänhet inte ökar det. Vi har den uppfattningen, att eftersom det privata näringslivet inte vill eller kan svara för tillräckligt mycket industriinvesteringar, måste staten gå in. Det är den slutsats vi kommit till. Staten måste gå in med pengar ur AP-fonderna och kanske ta ut en särskild fondavgift från de största företagen och använda den för att skapa nya statsägda industrier, där också de anställda skall ha ett verkligt inflytande. Det är en linje som det är nödvändigt att driva i fortsättningen, och jag tror att regeringen också måste fundera på de frågorna. Sedan var finansministern kritisk mot den brittiske nationalekonomen Keynes. Det var inte första gången, men jag vill bara erinra om — inte till försvar för Keynes, eftersom jag inte anser hans teorier vara riktiga — att den ekonomiska politik som regeringen drivit under de senaste åren rätt väl följer just Keynes” teorier. De innebär att man vid en ekonomisk kris inte skall spara, som de gamla högermännen sade, utan man skall göra statliga utgifter, man skall satsa pengar på offentliga arbeten och se till att maskineriet kommer i gång, och man skall också göra budgetunderskott om det behövs. Däremot ansåg knappast Keynes att det var budgetunderskottet i och för sig som var det viktiga, utan det viktiga var att staten var aktiv, gav ut pengar och skapade arbete. Men dessa Keynes” teorier räcker inte i dag — på den punkten är jag överens med finansministern — och det visar också utvecklingen i landet. Med regeringens politik har man, trots de favörer man gett till storföretag på olika områden och trots de offentliga arbetena som varit rätt omfattande, ändå inte kunnat reducera arbetslösheten till det minimum som vi väl alla kräver att den skall minskas till. Och jag tror att det beror på att kapitalismen har kommit in i ett nytt utvecklingsskede, där det är långsiktiga förändringar som är avgörande för mycket av den stora arbetslöshet som finns i Sverige i dag. Keynes” teorier räcker då inte längre, men regeringen har faktiskt tillämpat dem i sin allmänna politik. Det tycker jag är fel, därför att de är, som jag sade, just begränsade till en annan situation. Jag skulle också vilja ta upp vad finansministern sade här om sysselsättningen för kvinnorna, nämligen att man ställer för stora krav på regeringen när man begär att den skall skapa sysselsättning åt alla kvinnor och ungdomar — men jag får komma tillbaka till det, eftersom tiden är slut.
Herr talman! Herr Fälldin tyckte att min reträtt, som han uttryckte det, med åberopande av prisstoppet var i magraste laget. Det är ingenting annat som hänt än att vi har upprepat vad som inträffade 1970. Prisstoppet var det primära. Avtalet skulle följas. Då kom det pengar ur statskassan till jordbrukarna. Om prisstoppet skall vara en permanent företeelse eller inte i framtiden vill jag inte avge någon uppfattning om i dag. Jag är medveten om att det kommer att gälla under 1973. Om vi kommer i den situtationen att vi häver prisstoppet är det inte så givet att jordbruket skall ha pengar ur statskassan. Då kan det mycket väl tänkas att konsumenterna får betala det priset såväl som alla andra priser. Här har vi emellertid satt oss ned för att fundera över detta, och jag skulle tro att vi om något år — när utredningen lägger fram resultatet av sitt arbete — får tillfälle att ta ställning till hur jordbrukspolitiken på lång sikt skall utformas. Hitintills har vi inte ansett att jordbruket skall finansieras med skattemedel annat än i sådana speciella situationer som den att prisstoppet förhindrar jordbrukarna att få ut sina avtalsenliga ersättningar. Men det var inte den kombinationen vi diskuterade när vi talade om det här för ett år sedan. Det är klart att man kan säga: om vi har en ekonomisk tillväxt skall det väl alltid bli någonting över; bl.a. skall det bli mellan 1,3 och 1,5 miljoner kronor över för att justera folkpensionsåldern.

Gör man sig besvär att tränga in i problemen finner man att det inte ens med det här tillväxtantagandet blir särdeles mycket som läggs i skötet på finansministern. Och det som läggs där skall många dela på, och det är från den utgångspunkten som prioriteringen skall göras. Vi måste vara relativt fria när vi gör den prioriteringen. Redan nu är vi väldigt hårt bundna av olika automatiska påslag. Det är inte riktigt att säga att jag har hotat med kreditåtstramning och räntehöjningar.

Jag nämnde det bara för att vara utförlig i referatet. Samtidigt visar det emellertid att i den filosofi, den religion om decentraliseringens välsignelse, som centerpartiet för fram som sitt politiska budskap och begär att andra skall rätta sig efter, förbehåller man sig rätten att göra undantag för egen räkning.

I sitt felsökande trodde sig herr Helén ha funnit att jag varit vårdslös med procenten. Om han läser mitt första inlägg skall han finna att jag talade om tvåårsperioder. Jag nämnde siffran 10 procent för åren 1969 och 1970 och några procent under åren 1971 och 1972. Det här är ju inget att tjafsa om, men jag talade som sagt faktiskt om tvåårsperioder, och därför var herr Heléns anmärkning alldeles onödig. Sedan har herr Helén fel när han säger att det var först efter valet 1970 som regeringen var beredd att tala om att nu tarvades ingripanden. Det är en helt felaktig beskrivning av vad som hände. I februari månad 1970 lade jag fram förslag om punktskattehöjningar på tobak, öl och vissa kapitalvaror. Riksdagen funderade på förslaget men gav mig inte rätt att göra så starka finansiella åtstramningar som jag önskade utan undantog partiellt en del av dem. Det var helt enkelt så att jag inte fick någon borgerlig accept på de långtgående åtgärderna i finanspolitiskt syfte som lades på riksdagens bord i februari månad 1970.

Vi skall importera 1 eller 2 miljarder utifrån och lägga in dem i all annan likviditet som vi har i det här landet. Det är den rätta politiken. Emot denna politik gick vi ut i samråd med riksbanken och gjorde åtstramningen.

I november månad följde vi upp den finanspolitiska åtstramningen. Om inte mitt minne sviker mig hade jag kontakt med ett par av de borgerliga partierna — herr Bohman får väl bara tala för sig — för den 157 finansiella uppstramning som har daterats från november 1970. Historieskrivningen var illa genomtänkt av herr Helén, och jag hade följaktligen ett behov av att korrigera den. Det är klart att man kan säga att vi har en finansminister som är passiv och inte visar den lan och den energi och den fantasi och den force som skulle kunna vara erforderliga.

Men man kan inte bestrida den automatik som föreligger. Jag räknade upp folkpensionerna, försvaret, utbildningskostnaderna och ytterligare ett par tunga områden. Är det någon här som verkligen ärligt tror på att det finns några variabler i de där kostnaderna framöver? Sedan må man roa sig med att kalla finansministern passiv eller vad som helst. Man kanske t.o.m. kan kalla honom realist, när han konstaterar att i de här avseendena finns det inga variationsmöjligheter, utan där har riksdagen sin klart uttalade uppfattning, som den kommer att följa. Det är möjligt att en kamrer skulle kunna klara det här lika bra som jag — jag vill inte alls skryta över mina utförsgåvor som finansminister, även om jag har suttit rätt många år — men jag är inte säker på att kamrern i det långa loppet ändå skulle klara det bättre. Och en kamrer är i allmänhet en högt utbildad person, så jag är naturligtvis alldeles utomordentligt smickrad av den här jämförelsen.

Herr talman! Vi får ju flera tillfällen under vårriksdagen att diskutera regionalpolitiken. Jag vill bara vid det här tillfället säga att jag undrar hur länge regeringen skall hålla på med att anklaga jordbrukskooperationen för dess sätt att utöva sin verksamhet. Det är klart att det begås misstag där också, men jämnt över är det den mest decentraliserade näringsverksamhet som finns i det här landet, och den tål i det avseendet varje jämförelse med konsumentkooperationen, för att ta ett närliggande exempel. Finansministern säger att det är ansvarslöst att öka på underbalanseringen. Jag har för min del sagt att det ger i och för sig egentligen ingenting att hålla på och diskutera detta tal isolerat. Det är ju viktigare och mera avgörande att vi för en diskussion om hur pengarna används.

Jag tror inte att man behöver räkna på det viset, därför att varje nytt arbete kräver inte ny lokal och nya maskiner, Det är alltså fel att räkna på det viset, men jag är beredd att göra en jämförelse på det hållet ändå. Jag minns ett TV-program som sändes nerifrån Malmö — det var under hösten 1971 och vi var med från alla partierna — där statsministern sade, att här har vi satt in belopp i storleksordningen 7 miljarder för att få bukt med situationen för de arbetslösa. Då frågar jag: Om det var möjligt — och det var statsministerns eget besked om vad regeringen gjorde när det gällde i huvudsak arbetsmarknadspolitiska åtgärder, dvs. för att det aktuella året klara situationen för dem som blivit arbetslösa — varför känner finansministern och regeringen motvilja mot att sätta in 10 miljarder i samarbete med näringslivet för att få en varaktig sysselsättning? Det är ju en vinst för människorna, det är en vinst för samhället på flera sätt, det ökar ju dynamiken.

Herr talman! Finansministern säger att man vidtog de finanspolitiska åtstramningar som var erforderliga 1970. Men utvecklingen visade ju att de inte var tillräckliga. Vidare försökte finansministern göra en poäng av att riksdagen tog bort litet av skatteförändringen på vårvintern 1970; om jag minns rätt var det vitvarorna som togs bort. Ja, det var ett enhälligt bevillningsutskott som gjorde det. Jag satt själv med och hörde utskottets ordförande, socialdemokraten herr Ericsson i Kinna, föreslå den ändringen, och utskottet var enigt i det fallet. Det är alltså ingenting som man kan förebrå oppositionen speciellt. Men det avgörande är ju att vad vi hela valåret 1970 diskuterade var huruvida vår ekonomi verkligen var så stark som finansministern hävdade. Det visade sig att den inte var det. Från den socialdemokratiska sidan hette det: Prisökningar skall inte bekämpas med arbetslöshet. Det var en valparoll. Och hurudant blev resultatet? Jo, det blev en rekordhög arbetslöshet och snabba prisstegringar. Genom att man satsade så hårt på kreditåtstramningarna bröt man nacken av den uppgång i industrins investeringar som var på väg. Och åtstramningen slog till med full kraft när lågkonjunkturen redan var ett faktum — med känt resultat: arbetslösheten ökade. Detta gäller emellertid det förflutna. Det viktiga med dagens och kvällens debatt är att vi måste få en annan syn på hur man skall skapa trygghet i arbetet och resurser för framtiden. Vi i folkpartiet menar att det skall man inom ramen för en socialliberal ramhushållning, som satsar på stimulanser och förebygger arbetslöshet. Man kan inte skapa sysselsättning huvudsakligen genom subventioner och statliga åtgärder. Vi måste se till att företagen får arbeta i ett klimat där de ser framtiden an med tillförsikt och kan räkna med en hygglig lönsamhet. Med den socialdemokratiska politiken har alltför många företag fått ryggen knäckt. Med vår positiva syn på företagens möjligheter och rätt till lönsamhet kan man också ställa krav på företagen både från det allmänna och från löntagarna, och det är nödvändigt i det moderna industrisamhället.

Herr talman! Jag tänker använda dessa knappa tre minuter till att lägga till rätta en del av det som finansministern sade i sitt första inlägg.

Jag har hört det påståendet tidigare. När jag hörde det första gången blev jag alldeles häpen och frågade: Hur kan det här ligga till? Hur kan Gunnar Sträng ha fått det här i skallen? Jag gjorde ju uttalanden de fyra dagar då detta var aktuellt, nämligen torsdag, fredag, lördag och söndag. Jag har gått tillbaka till mina TT-uttalanden och konstaterat att jag redan den första dagen starkt kritiserade förslaget. Jag fullföljde också kritiken hela tiden, därför att jag betraktade förslaget inte som en skattesänkning utan som en skattehöjning — vilket det ju i själva verket också var. Eller bestrider finansministern att förslaget med höjd moms och höjda indirekta skatter skulle tillföra statskassan i runt tal 400 miljoner kronor ytterligare? Herr Hermansson hade inte ett skvatt med den saken att göra. Det var ett helt självständigt ställningstagande som jag och företrädarna för de andra partierna gjorde. Tro mig, Gunnar Sträng, det förhåller det sig på det sättet! Och när man nu för en gångs skull i en politisk debatt kan åberopa papper på detta, så borde även en klentrogen finansminister kunna tro på ens ord. Vidare sade finansministern: Vi hade lovat svenska folket en skattesänkning, och det löftet höll vi. Jag upprepar min fråga: Är det inte riktigt, finansminister Gunnar Sträng, att den s.k. skattesänkning som ni föreslog var en skattehöjning på i runt tal 400 miljoner kronor? Jag tycker det skulle vara intressant att få ett svar på den frågan, eftersom vi har talat om ärlighet. Finansministern antydde att jag skulle vara motståndare till en modernisering av den svenska industrin, därför att jag kritiserade att regeringen givit stimulans till maskininvesteringar när vi hade arbetslöshet. Om det är någon som har talat om behovet av att rationalisera för att vi skall vara konkurrenskraftiga, så är det väl jag. Vad jag har kritiserat är de tre komponenterna tillsammans: Samtidigt som vi har en hög arbetslöshet subventionerar man kapitalinvesteringar för att få bort arbetskraft och lägger en skatt på sysselsättningen. Dessa tre komponenter går inte ihop i helhetsbilden, och det är dem jag har kritiserat. Den kritiken vidhåller jag.

Herr talman! Så fort man talar om den stora arbetslösheten i landet — alla vet att den existerar; den omfattar ett par hundratusen personer — talar finansministern om kvinnornas inmarsch på arbetsmarknaden. Det kan vara en liten del av förklaringen till det stora utbudet av arbetskraft, men det kan aldrig vara något försvar för arbetslösheten. För några år sedan, när det var brist på arbetskraft, som det hette, bedrevs en samhällelig propaganda för att kvinnorna skulle gå ut i förvärvsarbete. När de sedan kommer, skyller man på dem för att det blir arbetslöshet. Utgångspunkten måste väl vara att kvinnorna har precis samma rätt till arbete som de andra medborgarna. Finansministern sade att om det blir full sysselsättning skulle vi få ett underskott i bytesbalansen och dålig valutareserv. I ett annat uttalande gick han ännu längre och sade: Man kan skapa jobb åt alla, men då är det risk att likviditeten blir för stor, att det uppstår överhettning och inflation. Jag tycker det är ett väldigt cyniskt resonemang. Har man utgångspunkten att man kan skapa jobb åt alla människor, så måste väl målsättningen vara att genomföra det, efter allt som har skrivits i finansplaner och program om regeringens målsättning för politiken. Om man följer linjen att ändå inte försöka genomföra full sysselsättning, kan det dels vara uttryck för en mycket konservativ ekonomisk politik, dels vara ett erkännande av de problem som det bestående ekonomiska systemet skapar. Det senare kan jag instämma i; problemet är inte alldeles lätt att lösa. Samma sak är det med statligt ägda industrier och investeringar i industripolitik. Det är naturligtvis inte problemlöst att skapa statligt ägda industrier i ett kapitalistiskt samhälle, om man ställer kravet att de skall fungera precis som privatkapitalistiskt ägda företag. Men det är två saker som man måste anmärka på i finansministerns resonemang — jag är ändå glad över att han tog upp det. För det första måste samhället, staten, betrakta vinst och lönsamhet inte bara från företagsekonomisk synpunkt utan även från samhällsekonomisk synpunkt. För det andra måste samhällsorganen också tänka på den stora nationalekonomiska förlust som arbetslöheten utgör — det tänker ju inte ett privat företag på. Varje minskning av arbetslösheten måste räknas som en inkomst för samhället. — Dessa saker måste läggas till det resonemang som finansministern förde. Jag tror att regeringen flera gånger bör tänka över hela problemet med statens insatser för industrialiseringen.
Herr talman! Jag vet inte vad som flugit i herr Fälldin; han har tydligen inte alls brytt sig om att lyssna på vad jag sade. Han började sitt senaste inlägg med att fråga: Hur länge skall regeringen anklaga jordbrukskooperationen för dess centralisering? Ingen människa kunde väl utläsa någon anklagelse i mitt inledande inlägg. Jag underströk tvärtom vid flera tillfällen att det vore fel att anklaga jordbrukskooperationen för att den centraliserar sin förädling av slakten, något som leder till att man tjänar 20 å 23 miljoner. Så gör den privata föratagsamheten, och det har även jordbrukskooperationen rätt att göra. Jag inskränkte mig till att rikta min kritik mot, skall vi säga, böndernas politiska företrädare som försöker göra gällande, att bara man bestämmer sig för en decentralisering så händer inte någonting sådant här. Det är distansen mellan tal och handlande som jag angriper, men jag angriper inte handlandet i och för sig. Det har jag också understrukit ett par gånger, och det var väl närmast därför att herr Fälldin tyckte att det här var ett olustigt resonemang som han tillgrep metoden att säga att nu står herr Sträng och anklagar jordbrukskooperationen. När det gäller kostnaden för att sätta 100 000 män eller kvinnor i arbete frågade jag i mitt första inlägg om man från centerpartiets sida räknade in även den naturliga rekrytering som blir följden av en konjunkturuppgång. Jag menar att man i så fall lyser med lånta fjädrar. Om konjunkturuppgången kommer nu och företagen har likviditet — och det har företagen — kommer de självfallet att efterfråga mer folk. Kan man räkna in denna efterfrågan i det här programmet innebär det visserligen en politisk poäng, men jag trodde inte att det var avsikten. Jag frågade följaktligen om det var meningen att vid sidan av den normala rekryteringen skapa 100 000 nya arbetstillfällen. Jag kom fram till att kostnaden härför kunde uppgå till ett belopp på 10 miljarder. Då säger herr Fälldin: Men ni satte ju in 7 miljarder i konjunkturnedgången — då skall ni väl kunna sätta in 10 miljarder i konjunkturuppgången!

Det berodde helt enkelt på att vi fick ett besked om att vi hade alla de borgerliga partierna emot oss, och Ericsson i Kinna ville inte ta en politisk strid på den punkten. Jag blev därför desavuerad av bevillningsutskottet — så enkelt är det. Men när man nu i efterhand kommer och anklagar finansministern för att han inte varit tillräckligt energisk i fråga om åtstramningen, bör ju inte de som ville gå längre åt andra hållet komma med några pekpinnar — och där hade vi ju den borgerliga oppositionen under hela 1970, både när det gällde finanspolitiken och framför allt när det gällde kreditpolitiken. Det är därför jag anser att det är litet påfrestande när herrarna går upp i talarstolen och är så förskräckligt sakförståndiga om vad som egentligen borde ha skett och hur man skulle ha hanterat detta 1970. Var och en som vill följa akterna vet att det snarare skulle ha blivit sämre om vi tagit herrarna på ordet vid dessa tillfällen, Till herr Bohman vill jag säga att jag har ett bestämt minne av att herr Bohman under fyra dagar hade accepterat skatteomläggningen. Nu tog jag inte med mig de akter jag hade i den ekonomiska debatt som då följde, men jag har ett minne av att jag stod här i bänken och ägnade åtskillig tid åt att läsa upp en del erkännansvärda uttalariden om att regeringen äntligen begrep att det var nödvändigt att sänka skatten för de fysiska personerna. Om jag inte minns fel, gjorde herr Bohman ett offentligt uttalande, vari han sade att det var roligt att han en gång fått rätt, dvs. regeringens skatteutspel var helt i överensstämmelse med vad herr Bohman ansett och tyckt under många år. Men så hände detta att man fick vittringen av regeringskrisen i näsborrarna, och då sjönk allt det andra i bakgrunden. Till herr Hermansson slutligen vill jag säga att visst har kvinnorna samma rätt som männen, men traditionellt är detta land så gammalmodigt att hela vår arbetsmarknad i stor utsträckning varit uppbyggd på mannens prioritet till arbetstillfällena. Först under de senaste åren har kvinnans frigörelse verkligen börjat ge resultat. Därför kommer de gifta kvinnorna senare in på arbetsmarknaden än männen. En av orsakerna är barntillsynen, som först under de senare åren fått en större omfattning, barntillsynen då i kollektiv regi. Vi skall försöka lösa detta problem, men det behövs en övergångstid. När herr Hermansson frågar om vi inte skall ge jobb åt alla människor, vill jag svara att vi skall göra det inom den ram som naturligen är möjlig. Vi har nu under lågkonjunkturen haft en arbetslöshet, som enligt arbetsmarknadsverkets beräkningar legat på 1,5 procent under sommaren och 2,5 procent under vintern. Den senaste uppskattningen i januari månad visar 2,5 procent. När vi under 1970 sannerligen inte talade om någon arbetslöshet utan om brist på arbetskraft, hade vi I procents arbetslöshet på sommaren och 2 procents arbetslöshet under vintern. Det är ungefär skillnaden mellan dagsläget och det tidigare läget, som präglades av en högkonjunktur. Det fanns emellertid arbetslösa även under högkonjunkturåret, när vi hade tre lediga anmälda platser på varje anmäld arbetslös. Då uppgick antalet arbetslösa till 35 000—40 000 personer. Om de arbetslösa finns på ett ställe och de lediga platserna i en annan del av landet och man inte gärna kan skilja på två äkta makar med gemensam familj, får man helt enkelt detta resultat. Har man en arbetslös på ett ställe och efterfrågan på ett annat ställe, där det frågas efter en helt annan utbildning och kunskap än vad just den arbetslöse råkar ha, får man också finna sig i en övergångsmässig arbetslöshet. I januari månad i år, när hela den offentliga debatten följaktligen dominerades av arbetslöshetsfrågorna, fanns det 27 000 obesatta lediga platser, helt enkelt beroende på svårigheten att få de arbetslösa direkt anpassade till de lediga platserna. När herr Hermansson frågar hur långt vi kan ta ned arbetslösheten, vill jag svara att vi möjligen kan ta ned den med någonting mellan 0,5 och 1 procent, men vi når självfallet aldrig botten. Folk är ständigt på marsch från det ena jobbet till det andra. Det råder ständigt en situation, där de arbetslösa inte passar ihop med de lediga platserna. Vår ambition går längre än i något annat land. Vi är glada över det, och den ambitionen kommer vi att uppehålla. Men vill man vara riktigt ärlig, kan man inte se bort ifrån de faktiska förhållandena, när man nu diskuterar arbetslöshet och sysselsättning.